Herr talman, ärade ledamöter och ärade åhörare! Jens Holm har ställt fyra frågor till mig i samband med att Naturvårdsverket presenterade sitt underlag till en svensk klimatfärdplan. Mer specifikt undrar Holm om jag 1. avser att driva ett klimatmål till 2050 i Sverige med noll utsläpp eller nettoutsläpp 2. avser att verka för nya samt höjda miljö och klimatskatter 3. avser att verka för styrmedel som minskar köttkonsumtionen 4. avser att verka för att i beräkningar och redovisningar rörande Sveriges utsläpp även räkna in konsumtionens totala klimatpåverkan. Regeringen gav i juli 2011 Naturvårdsverket ett uppdrag att ta fram underlag till en svensk färdplan för att uppnå visionen om att Sverige inte ska ha nettoutsläpp av växthusgaser 2050. Uppdraget redovisades till regeringen den 11 december 2012. Det är ett digert underlag som regeringen har mottagit från Naturvårdsverket. Underlaget innehåller flera olika scenarier som är beroende av utvecklingen av olika omvärldsfaktorer. Teknikutveckling och övriga länders agerande är exempel på faktorer som får betydelse för hur Sverige når målet till 2050. Det är för tidigt att nu lägga fram så pass konkreta förslag som Jens Holm efterfrågar. Naturvårdsverkets rapport innehåller en rad olika förslag som ska analyseras, och en bred diskussion ska genomföras med olika aktörer i samhället. Att komma med detaljerade förslag i dag vore att föregripa den diskussionen. Frågan är komplex och kräver en helhetssyn. Alla sektorer ska vara med och bidra med hänsyn till sina olika förutsättningar. Ett pris på koldioxid bör utgöra motorn för nödvändiga förändringar. Det är viktigt att vi hittar kostnadseffektiva lösningar som också driver på utvecklingen av ny teknik. Klimatarbetet måste också präglas av långsiktighet och förutsägbarhet för både näringslivet och det civila samhället. Regeringen kommer, som vi tidigare har meddelat, att återkomma under mandatperioden med att närmare beskriva hur det svenska arbetet för att nå visionen om noll i nettoutsläpp 2050 ska genomföras.

Herr talman! Jag vill tacka miljöministern för svaret. Jag förstår att Lena Ek inte kan gå in på alla detaljer här och nu i en sådan omfattande vision som hur vi ska kunna uppnå nollutsläpp till 2050. Jag hoppas att vi ändå kan komma lite närmare en konkretisering än den som Lena Ek lämnar i sitt svar till mig. En av de frågor som jag tog upp i min interpellation gäller huruvida vi ska tala om nollutsläpp eller om nettoutsläpp. Om man talar om nollutsläpp, som vi i Vänsterpartiet gör, innebär det att alla utsläpp ska bort här i Sverige. Om man talar om nettoutsläpp tolkar jag det som att vi kan tillgodoräkna oss det vi gör på andra områden och på så sätt kan fortsätta att släppa ut. Det är någonting som oroar mig i det uppdrag som regeringen har gett till Naturvårdsverket. Verket har nu kommit med sitt förslag. I regeringens uppdrag till Naturvårdsverket handlar det just om att Sverige ska uppnå netto nollutsläpp. Det innebär att regeringen uppmanar Naturvårdsverket att räkna på att Sverige ska kunna köpa till exempel utsläppskrediter i andra länder för att kompensera för de utsläpp som vi gör här. Det handlar också om att Sverige, som jag förstår det, ska kunna tillgodoräkna sig skogen och markanvändningen som en kolsänka för att det ska kompensera för de utsläpp som sker inom andra sektorer. Här vill jag att miljöministern är tydlig mot oss. I dag handlar ungefär 30 procent av den borgerliga regeringens klimatpolitik om att köpa billiga utsläppskrediter i andra länder. Det innebär alltså att en tredjedel av de utsläppsminskningar som Sverige gör egentligen görs genom uppköp av de billiga utsläppsrätterna. Ska detta fortsätta att vara en strategi för regeringen, Lena Ek, ända fram till 2050? Ska vi fortsätta att köpa billiga utsläppskrediter i andra länder? Det tycker jag vore olyckligt. Jag vill veta hur miljöministern ser på skogen och markanvändningen. I dag räknar vi inte in skogen och markanvändningen som en kolsänka när vi rapporterar in till FN. Det tycker jag är bra. Om vi skulle räkna in detta som en kolsänka skulle det innebära att Sverige som land skulle kunna släppa ut väldigt mycket mer, och vi skulle ändå kunna uppnå våra klimatmål. Här tycker jag att Naturvårdsverkets underlag känns lite oklart. Därför tycker jag att det är viktigt att miljöministern berättar för oss här och nu att Sverige självklart kommer att kämpa för att skogen och markanvändningen ska bidra till att binda kol i marken. Men vi ska inte redovisa det som minskade utsläpp i Sverige. Det finns en mängd andra spännande - måste jag säga - förslag i underlaget från Naturvårdsverket. Jag tycker att det vore bra om miljöministern åtminstone kunde kommentera dem. Det gäller inte minst användandet av ekonomiska styrmedel för att få ned utsläppen. Det handlar i hög grad om koldioxidskatten, som kanske är det främsta styrmedel vi har för att minska våra utsläpp. I den senaste budgeten höjer inte regeringen koldioxidskatten. Jag vill veta vad Lena Ek har för vision om koldioxidskatten i framtiden.

Herr talman! Jag vill tacka Jens Holm för att han har ställt den här interpellationen till miljöministern. Det är jätteviktigt att föra en diskussion om hur vi i Sverige ska nå visionen noll nettoutsläpp av klimatgaser till 2050. Nu har vi Naturvårdsverkets underlag. Det är jätteviktigt. Det är nu vi ska diskutera, precis som miljöministern sade i sitt svar. Vi ska stöta och blöta detta. Det gäller inte bara regeringen, utan hela Sverige, kommuner, landsting, företag och privatpersoner, ska bidra i ett sådant här arbete. Det är viktigt att väga för och nackdelar och olika handlingsstrategier mot varandra. Målet, visionen, är formulerat som ett netto på noll till 2050. Jag tycker att det är riktigt. Precis som Sara som ska prata här senare kommer jag från Sörmland. SSAB ligger i Oxelösund. Kol är en aktiv del i stålprocessen. SSAB gör oerhört energieffektivt och hållfast stål. Det är konkurrenskraftigt på världsmarknad just därför. Jens Holm skriver i sin interpellation och säger ännu tydligare nu att alla utsläpp ska bort här i Sverige. Det innebär att SSAB inte ska finnas. De ska inte få driva sin verksamhet om de inte har ställt om till någonting där de har lyckats ersätta fossilt kol med förnybart kol. Det kan vara möjligt. Vi ska bidra med teknikutveckling till det, och det handlar framför allt att ha den här Carbon Capture and Storage. Jag gillar inte det om man tror att man ska fortsätta att bränna kol, men det är en bra teknik om man ska kunna fortsätta att göra stål. Det handlar om att fånga in koldioxid och skicka ned den i berggrunden. Det handlar också om att kunna använda förnybara drivmedel och att fånga biologiskt kol och på så sätt få negativa utsläpp. Det är jag också mycket positiv till. Men Jens Holm uttrycker det så att alla utsläpp ska bort här i Sverige. Det innebär tyvärr att SSAB får lägga ned sin verksamhet i Oxelösund. Det är jag inte beredd att medverka till. Därför tycker jag att vi ska kunna använda skogen och marken som en kolsänka. Det handlar inte om att räkna in den kolsänka som finns i dag, utan som jag ser det handlar Naturvårdsverkets underlag om att vi ska bli bättre. Vi ska kanske bli bättre på att röja i skogen så att vi får en större tillväxt. Det finns internationella regelverk för hur mycket av en ökning av kolsänkan som vi får tillgodoräkna oss. Vi har den fantastiska förkortningen LULUCF, Land Use, Land Use Change and Forestry. Den reglerar precis hur vi får tillgodoräkna oss ökningen av kolsänkan. Det är jättebra att vi har den regleringen. Jag tycker att vi ska utnyttja den. Jag åker gärna till Oxelösund och pratar om hur man kan bli bättre på att minska koldioxidutsläppen i stålindustrin. Vi ska ha klart för oss att SSAB står för Sveriges enskilt största punktutsläpp, men samtidigt gör de ett sådant oerhört smart stål. Det innebär att man kan ha tunnare stål som en slityta i en dumper till exempel. Det ska vi kunna göra i Sörmland. Vi ska kunna göra det i Sverige och ända säga att vi har noll nettoutsläpp eftersom vi kan kompensera det genom att till exempel fånga in kolet och skicka ned det i berggrunden eller genom en ökad kolsänka i skogen och marken.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka Jens Holm för att han har ställt den här viktiga interpellationen. Jag vill också tacka miljöministern för att hon åtminstone försöker svara på den. Men svaret lämnar en del att önska. Lena Ek menar att det beror på att det är för tidigt i processen för att kunna ge besked i de frågor som Jens Holm ställer. Jag kan förstå att det är svårt att i dagsläget svara på exakt vilka styrmedel som ska användas och när och hur de ska användas eftersom detta är ett mycket gediget underlag. Men frågorna är i huvudsak av rätt generell karaktär. Det gäller till exempel frågan om hur man ska se på den klimatpåverkan som den svenska konsumtionen har. Där borde miljöministern åtminstone kunna ha någon tanke om hur man ska tänka och räkna på det och om det finns en politik som man bör driva i Sverige för att minska vår konsumtions klimatpåverkan. Jag tycker att det är särskilt anmärkningsvärt att Lena Ek inte svarar på frågan om målet till 2050 ska vara nollutsläpp eller noll nettoutsläpp. Indirekt gör hon det, men hon verkar ogärna vilja diskutera vad det innebär. Det blir en avsevärd skillnad beroende på hur man räknar och hur man uppskattar eventuella kolsänkor. Det spelar också stor roll hur detta definieras. Det skulle vara intressant att höra vilka fördelar Lena Ek menar finns med olika sätt att räkna. Att räkna in de eventuella kolsänkor som skog och mark kan utgöra innebär flera problem. Det finns en rättviseaspekt. Ska vi som råkar bo här i Sverige, där vi har mycket skog, kunna släppa ut mer och inte behöva göra den omställning som krävs på andra ställen? Det är också förknippat med en stor vetenskaplig osäkerhet. Forskning är inte entydig när det gäller hur mycket koldioxid som tas upp och när upptaget är som störst beroende på hur man brukar skogen. Det finns också en gräns för hur mycket koldioxid skogen kan ta upp innan den börjar släppa ifrån sig den i stället. Jag tycker att det vore rätt oansvarigt att bygga sin klimatpolitik på denna bräckliga grund. Den enda rimliga måste vara att vi sätter ett klimatmål som handlar om utsläppsminskningar och lämnar eventuella sänkor från skog och mark utanför. De är viktiga och positiva. Vi ska följa dem och föra statistik över dem, och vi ska se till att utnyttja potentialen. Men det måste ske i ett separat ramverk. Regeringen är tydlig i sitt uppdrag till Naturvårdsverket. Det är nettoutsläpp man ska räkna på. Hur det exakt ska ske är svårt att få något svar på från regeringen. Vad är det som gör att regeringen, till skillnad från många andra, kan känna sig så bekväm med beräkningarna av kolsänkorna att man vill ta in dem i det svenska klimatmålet trots att väldigt många skulle säga att det är en mycket bräcklig grund för att sätta klimatmål? Jag skulle också vilja veta hur realistiskt Lena Ek anser det vara att kunna tillgodoräkna sig billiga utsläppskrediter även i framtiden. Vad är det som gör att den svenska regeringen, till skillnad från till exempel EU-kommissionen, inte ser de fördelar för svensk konkurrenskraft som omställningen utgör? I EU-kommissionens förslag till färdplan för hela EU räknar man bara på inhemska utsläpp. Man tar inte med de krediter som man kan köpa genom CDM-systemet. Vad är det som gör att den svenska regeringen inte ser det som EU-kommissionen ser? Jag vill kort bemöta Roger Tiefensees inlägg om SSAB i Oxelösund. Jag tycker att Tiefensee blandar olika saker här. SSAB och svensk stålindustri är redan nu duktiga på att minska sina utsläpp. Man lägger också rätt stora forskningsresurser på att ta fram CCS-teknik. Jag tycker inte att man ska blanda ihop det med att ta in hela skogs och marksektorn i klimatmålet. Det är att blanda äpplen och päron.
Herr talman! Det här är en mycket intressant debatt. Förhoppningen med uppdraget till Naturvårdsverket att presentera den här rapporten om hur vi ska nå ett av våra tuffa svenska klimatmål är att det ska bidra till en rejäl debatt i hela samhällets olika sektorer och på olika politiska nivåer. Om vi ska nå de tuffa svenska klimatmålen, som är att minska utsläppen med 40 procent till 2020, en fossiloberoende fordonsflotta 2030 och noll nettoutsläpp 2050, måste hela samhället involveras. Målen är satta, och nu har uppdraget gjort att vi kan börja en bred diskussion. I Naturvårdsverkets material finns en bruttolista på förslag. Det kommer säkert fram fler förslag under den här diskussionen. Det hoppas jag verkligen. Det är ingen lätt sak, men det är absolut nödvändigt att vi når de svenska klimatmålen. Jag skulle vilja tacka för att vi nu, genom den här interpellationsdebatten, drar i gång den svenska debatten gemensamt. Jag hoppas att vi kan fortsätta det arbetet utifrån våra olika respektive utgångspunkter. Sedan hade Jens Holm ett fel i sitt förra inlägg. I uppdraget till Naturvårdsverket står det väldigt klart att man ska räkna på scenarier både med och utan utsläppsrätter. Det är viktigt, för det ger oss möjligheter att ha en mer transparent diskussion och titta på vad olika sektorer i samhället behöver göra. Det som Naturvårdsverket fick med sig i uppdraget var att de ska samråda med utpekade myndigheter, att målet ska nås på ett kostnadseffektivt sätt och att de ska ta hänsyn till de senast tillgängliga vetenskapliga bedömningarna om hur målet kan nås. Senast före jul fick vi en väldigt allvarlig rapport från Världsbanken. Och vi kan se tillbaka på hur allvarligheten i klimatdiskussionen har ökat med varje vetenskaplig rapport som har kommit. Därför är det naturligtvis viktigt att Naturvårdsverket i det här arbetet ska ta hänsyn till forskningsfronten när det gäller klimatfrågor. Man skulle också räkna på scenarier både med och utan internationell utsläppshandel. Det är för att öka transparensen och kunna göra diskussionen mer tydlig. Det är något som är lite förvånande, tycker jag. Man kan ha väldigt olika åsikter om hur vi ska nå de här målen. Man kan ha olika åsikter om vad som ska räknas in och så vidare. Men att säga att diskussionen om att titta på skogen som kolsänka vilar på bräcklig grund tycker jag inte är korrekt. I så fall gör hela FN fel, eftersom LULUCF är en del, en hörnsten, i FN-pusslet när det gäller klimatförhandlingarna. Vi blev faktiskt för bara någon månad sedan klara med en ganska stor del av de riktigt sega internationella förhandlingarna runt frågorna om hur skogen ska räknas som kolsänka i det här Land use, land-use change and forestry-initiativet eller den förhandlingsplattformen, som har funnits med i många år i FN-förhandlingarna. Det är också så att för de fattiga länderna är detta en möjlighet. Ta ett land som Indonesien, till exempel. Det är en stor möjlighet för dem. Det är kanske också väldigt viktigt. Precis som vi hörde ska man titta på skogens möjligheter och också utnyttja skogen maximalt, alltså återplantera, vilket är oerhört viktigt. Innan jag avslutar det här inlägget vill jag bara tillägga, herr talman, att ruttnande skog avger metangas. Det bör vi helst undvika, förutom den del som vi ska ha för biodiversitetsändamål.

Herr talman! Jag instämmer fullt ut med Lena Ek om att situation blir värre och värre för varje vetenskaplig rapport som vi politiker får. I den Världsbanksrapport som miljöministern hänvisar till talar man om att vi kan nå en temperaturhöjning i världen på fyra grader inom de närmaste 50 åren. Det finns en väldigt stor risk ifall temperaturen skulle stiga så kraftigt. Det är därför vi inte kan vänta till 2050, utan vi måste visa här och nu att vi menar allvar med att minska våra utsläpp. Och vi måste göra det på ett trovärdigt sätt. Det är därför jag tycker, precis som Sara Karlsson, att det är viktigt att vi är noggranna med definitionerna, att vi är tydliga med att vi ska ta vårt historiska ansvar, att vi ska göra vår hemläxa och att vi ska minska våra utsläpp. Sedan ska vi självklart samarbeta med resten av världen. Vi ska ha ett ambitiöst klimatbistånd, exempelvis. Låt mig få berätta, Lena Ek, att jag var i Köpenhamn i måndags och tisdags och pratade med regeringsföreträdare och andra politiker. Danmark har beslutat att de också ska minska sina utsläpp med 40 procent till 2020. Men till skillnad från Sverige säger Danmark att allting ska göras inhemskt. Just nu håller politikerna och tjänstemännen i Danmark på att arbeta för fullt med att ta fram en koldioxidbudget. En koldioxidbudget handlar om att man ska kunna stämma av utsläppen för varje år, sektor för sektor, samt de totala utsläppen. Och man ska revidera de tillgängliga styrmedel man har. Ifall man ser att det släpps ut lite mer än planerat ska man kunna skärpa de tillgängliga styrmedlen. Det här är någonting som Naturvårdsverket också tar upp, möjligheten att mycket mer detaljerat få kontroll över våra utsläpp med till exempel en koldioxidbudget. Därför skulle jag vilja fråga miljöministern om hon tycker att det skulle kunna vara någonting som man skulle kunna införa. Jag skulle också vilja fråga miljöministern en annan sak. Jag vet att Lena Ek och andra företrädare för regeringen ofta säger att koldioxidskatten är det främsta styrmedlet vi har för att minska våra utsläpp. Koldioxidskatten infördes av en socialdemokratisk regering, med stöd av bland annat Vänsterpartiet. Den började verka 1991. Man kan jämföra med i dag. Då har koldioxidskatten höjts med ungefär 200 procent. Det tycker jag är rätt imponerande. Men man kan titta på hur det är sedan 2006, då den borgerliga regeringen tog över. Då har koldioxidskatten i fasta priser bara höjts med 5 procent. Det man har gjort är i princip att man har justerat upp den med konsumentprisindex och väldigt lite till. Det tycker jag är märkligt om man har en politik där man säger att det här är vårt främsta styrmedel. Borde man då inte föreslå en mer ambitiös koldioxidskatt än det som ni har gjort de senaste sex åren? Jag bad också riksdagens utredningstjänst att titta på hur Sverige ligger till med miljöskatter - det handlar om energiskatter, koldioxidskatt och andra miljöskatter. Det visade sig att vi i Sverige inte längre är bäst i världen. Vi har blivit omsprungna av Finland, Nederländerna, Danmark och flera andra länder. Man kan titta i sammanställningar från EU-kommissionen. Man kan titta i sammanställningar från OECD. Därför skulle jag vilja fråga miljöministern: Tycker inte miljöministern att det är dags att skärpa de ekonomiska styrmedlen? Borde inte Sverige kunna lite mer än det som vi har gjort hittills?

Herr talman! I diskussionen låter det som att man ska ställa kolsänkor mot utsläppsminskningar. Låt mig göra det tydligt att en minskning av utsläpp i Sverige och globalt är helt nödvändig för att klara ett tvågradersmål. Men ser man det också globalt innebär avskogning ett väldigt stort bidrag till ökade växthusgasutsläpp, som påverkar klimatet. Det är därför som FN har valt att lägga in och diskutera denna konstiga förkortning, LULUCF, Land use, land-use change and forestry, alltså hur vi använder mark och skog och hur förändring av den användningen kan vara negativ eller positiv när det gäller halten av växthusgaser i atmosfären. Det är jätteviktigt att vi har hittat ett ramverk, så att vi kan börja räkna där. Jag är positiv till att vi kopplar detta ramverk till andra ekonomiska styrmedel och utsläppsmarknader för att på så sätt ge en betalningsvilja för till exempel Indonesien, så att de ska kunna få en ersättning för att börja återbeskoga sin mark. Det är jätteviktigt. I det perspektivet tycker jag att vi i Sverige har varit duktiga. Det här landet var mer eller mindre kalhugget vid förra sekelskiftet, alltså runt 1900. Då fick vi en skogsvårdslag som innebar att man skulle återplantera. Vi har nu ett större upptag av kol i skogen än vad vi har avverkning. Men det är inte totalen av det här, utan det är en del av ökningen som vi skulle kunna tillgodoräkna oss. Jag tror att det är jätteviktigt att vi har en hållbar markanvändning och att vi kan öka kolinnehållet både i marken - jordbruksmarken har vi inte pratat så mycket om - och i skogen och att vi kan tillgodoräkna oss det. Det är tvågradersmålet som är det viktiga och att vi har smarta vägar dit.

Herr talman! Lena Ek höll inte med mig om att de beräkningar som görs av den kolsänka som skogen utgör är en bräcklig grund. Då måste jag få ställa en fråga. När jag tittar ut över forskningsläget tycker jag inte att jag möts av en entydig bild. Jag möts också av en stor oro från miljörörelsen över förslaget att bädda in LULUCF-sektorn i klimatmålen. Möter inte Lena Ek en sådan oro? Möter Lena Ek en entydig forskningsbild och en miljörörelse som stöder förslaget? Återigen måste jag säga att jag tycker att Roger Tiefensee blandar ihop olika saker när han försöker få det att framstå som att vi inte skulle kunna bidra till att minska eller stoppa avskogningen i fattiga delar av världen utan att i Sverige börja räkna av vår skog mot det svenska klimatmålet. Det tycker jag är att blanda ihop olika saker. Det jag vill säga någonting om medan jag hinner är det som både Lena Ek men framför allt Naturvårdsverket är inne på i det här underlaget, alltså behovet av långsiktighet och kontinuitet i klimatpolitiken. Klimatfrågans allvar kräver det av oss. Här finns det olika förslag. Vi socialdemokrater har väckt en motion nu under hösten där vi föreslår en långsiktig plan och ett regelverk för klimatet. Jag vet att både Vänsterpartiet och Miljöpartiet har lagt fram liknande förslag. Hur ser miljöministern på det? Är det någonting som krävs för att få en långsiktighet i klimatpolitiken? Är det en diskussion som försiggår inom regeringen? Det skulle vara intressant att få något slags bild av hur diskussionerna går i regeringen kring hur man ska åstadkomma en långsiktig plan som ger kontinuitet till klimatpolitiken och som pressar politiken att ta till de styrmedel som krävs.
Herr talman! Jag tycker att det är väldigt roligt att Socialdemokraterna också har startat ett arbete för att hantera klimatpolitiken mer långsiktigt. Jag tycker att det är fantastiskt bra, och det är självklart att uppdraget till Naturvårdsverket är ett första steg i regeringens arbete för att göra precis en sådan plan för hur vi ska nå våra tuffa klimatmål. Inom EU håller man också på med detta. Senast hösten 2014 ska Sverige redovisa hur vi arbetar med en svensk färdplan för koldioxidsnål ekonomi, vilket ju är nästan exakt samma sak fast formulerat på ett annat sätt. EU har tagit det här beslutet. Regeringen har påbörjat det här arbetet, och jag tycker att det är väldigt roligt att Socialdemokraterna också tänker i samma banor i den här motionen. Sedan kanske vi har en del olika åsikter när det gäller teknikaliteter, men så är det i riksdagen. Det är en del av charmen med att arbeta som lagstiftare i ett demokratiskt parlament. I Naturvårdsverkets bruttolista, och som jag sade hoppas jag att den kompletteras med en väldig massa andra förslag under den debatt vi ska ha framöver, nämns ju skogen. Låt mig fördjupa just när det gäller skogsfrågorna. Det är precis som Roger Tiefensee säger: Sverige har varit ett nästan avskogat land. Vi använde våra skogstillgångar i stålproduktion väldigt mycket. Vi använde dem också för vedeldning, och vi skeppade väldigt mycket, eftersom skogen var en väldigt stor exportprodukt länge. Sverige har haft en skogslagstiftning i mer än 120 år i olika lager som hela tiden har fokuserat på återplantering. Därför har vi faktiskt kommit från en väldigt dålig situation till en situation där skogen ökar med mer än 1 procent kubikmeter fiber per år. Det ger en långsiktigt gedigen tillväxt av den svenska skogen och naturligtvis ett större kolupptag, vilket är otroligt viktigt. Anledningen till att FN just förhandlar och tycker att den här frågan är så viktig är till exempel situationen i Indonesien som är på god väg att bli världens största utsläppsland. Utsläppen ökar enormt, och vi har nu startat ett gediget arbete med Indonesien för att hjälpa till med skogsfrågorna och ha ett utbyte och en dialog mellan våra båda länder. Indonesien måste också komma fram till att minska avverkningen och skydda biodiversiteten men också att återplantera på ett ordentligt sätt. Det finns uträkningar på vad skogen betyder. Om hälften av världens produktiva skogsmark skulle skötas på det sätt som vi gör i Sverige, det vill säga att man ökar fibermängden i kubikmeter räknat i skogen, skulle det innebära att utsläppen i världen skulle sluta öka. Vi skulle alltså ta hand om hela ökningskilen. Detta är ett exempel på hur man kan berätta vilket värde skogen har i det här sammanhanget. Detta är naturligtvis, och det är också bakgrunden till FN:s klimatförhandlingar runt det vi förkortar LULUCF, att ge en morot till de här stora länderna som har oerhört mycket skog och där avverkningen och ibland skövlingen ger enorma klimateffekter. Jag tycker att det är viktigt att vi är spelbara i de förhandlingarna, eftersom vi är ett land som kan visa på att det går att förändra situationen och också öka livskvaliteten och tillväxten i ekonomin.

Herr talman! Jag skulle vilja börja med att kommentera det som Roger Tiefensee tog upp i sitt första anförande eftersom jag inte hann göra det. Vi i Vänsterpartiet vill att industrin ska gå över till att använda förnybart, och vi tror att det är fullt möjligt. Jag tycker att Centerpartiet och Roger Tiefensees anförande osar en ganska defensiv hållning när det gäller detta. Vi i Vänsterpartiet är för koldioxidlagring. Vi ser en väldigt stor potential i det, inte minst för att uppnå negativa utsläpp, det vill säga att man använder biobränslen och sedan pumpar ned koldioxiden under marken. Men koldioxidlagring ligger än så länge väldigt långt in i framtiden och kommer att kosta mycket pengar. Därför är det så viktigt att vi inte bara förlitar oss på det utan gör saker och ting här och nu. Skogen är extremt viktig, och det är inte minst extremt viktigt att vi hjälper andra länder, till exempel Indonesien, Brasilien och Kongo, så att deras skog inte skövlas. Samtidigt är det otroligt viktigt att vi i Sverige ska fortsätta som vi gör i dag, nämligen att vi ska inte tillgodoräkna oss stort innehav av skog för att kompensera utsläpp på hemmaplan. Det tycker jag är en ganska självklar hållning som vi har i dag, och det var bara det jag ville höra från miljöministern: Visst är det detta som gäller även till 2050? Naturvårdsverket har en diger lista med saker som kan göras i Sverige, och jag hoppas verkligen att regeringen tar till sig av alla dessa förslag. Jag tror att vi i Vänsterpartiet har motionerat om vartenda förslag som Naturvårdsverket har lagt fram. Dess värre har det röstats ned varje gång vi har lagt fram det i den här kammaren. Kanske når vi bättre framgång efter den här debatten. Jag tycker att det har varit en bra debatt, och det är nu vi måste sätta spaden i marken och se till att utsläppen minskar radikalt i Sverige.
Herr talman! Som jag tidigare har sagt så tycker jag att det här är en väldigt viktig, spänstig och intressant debatt, och jag hoppas att vi nu hjälps åt att sprida den här debatten i olika medier i olika sammanhang och i olika samhällssektorer på olika politiska nivåer. Det som är intressant är att titta på de olika förslagen från Naturvårdsverket och att vända och vrida på dem och försöka få dem att fungera på ett så hållbart sätt som möjligt ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Då tycker jag att det är ganska viktigt att i denna helhetsbild, när vi så småningom ska bestämma oss för hur vi ska nå de tuffa klimatmålen som vi har satt upp i Sverige, se hur vi ska nå det och samtidigt bibehålla jobb och utveckling i alla delar av landet. Sverige har ungefär 95 procent av Europas järnmalmstillgångar - 95 procent. De utvinns på ett så energieffektivt sätt som möjligt och är underlag för en stålindustri som tillverkar specialstål som ligger i global framkant när det gäller miljöteknik. Det är många av talarna som har nämnt det. Bland annat Roger Tiefensee tog upp det. När vi tittar på hur vi ska nå en hållbar utveckling i Sverige ur alla tre aspekterna är det klart att vi måste väga in detta i bedömningen. Givet att vi har dessa enorma malmtillgångar som ska utvinnas och skapa jobb och tillväxt är ändå skogen vår största nettoexportbransch. Det är likadant där. Det skapar jobb i hela Sverige, jobb som är oerhört viktiga. Jag är otroligt bestämd när det gäller att vi måste kunna klara klimatmålen och ekonomisk tillväxt och jobb. Därför är det viktigt att skärskåda vart och ett av de förslag som finns i Naturvårdsverkets rapport för att se vilka som fyller den tredubbla funktionen ekonomisk utveckling, social stabilitet och kvalitet samt miljömässiga hänsyn. Det ska bli en oerhört intressant och spännande resa att vara med och plocka fram de beslut som krävs för att vi ska nå de här målen.